Herr talman! Jag skall något beröra det nya bidragssystemet för kommunala beredskapsarbeten och reservationen 7. Inledningsvis vill jag bara instämma i den kritik som de socialdemokratiska talarna framfört beträffande regeringens avsaknad av en samlad ekonomisk politik och av en samlad sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitik. I januari 1977 krävde vi socialdemokrater att regeringen skulle lägga fram förslag om ett nytt bidragssystem för beredskapsarbeten för att man på så sätt skulle kunna effektivera arbetsmarknadspolitiken. I dagens betänkande behandlas ett nytt bidragssystem för kommunala beredskapsarbeten. Jag skall inte närmare gå in på bakgrund och konstruktion. Det råder i dag enighet om förslaget. Jag tar upp det därför att jag något vill kommentera vad som sägs i propositionen om jämkningsmöjligheterna. Den departementala arbetsgruppen som förberett förslaget, AMS och föredragande statsrådet har ansett det angeläget att kunna jämka såväl grundbidraget som tilläggsbidraget. Utskottet delar den synpunkten. Jag vill understryka vikten av att dessa jämkningsmöjligheter finns. Vid långvarig lågkonjunktur med stort behov av extraordinära sysselsättningsinsatser är det viktigt att bidragssystemet är flexibelt, så att inte objektresurserna minskas. Det nya bidragssystemet innebär att arbeten med relativt sett höga dagsverkskostnader underkompenseras i jämförelse med vad som är fallet vid nuvarande system. I Norrbotten exempelvis har investeringsarbetena utgjort en rätt betydande andel av samtliga beredskapsarbeten. En av anledningarna är att dagsverksbilliga arbeten, t.ex. arbeten inom tjänstesektorn och naturvårdsarbeten, inte finns att tillgå i önskvärd utsträckning i alla delar av länet. Under vinterhalvåret, då behovet av beredskapsarbeten är störst, är många arbeten f. ö. inte möjliga att utföra på grund av snö och kyla. Herr talman! Jag övergår till att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen 7 om utredning om utbildningsfonder. I den socialdemokratiska regeringens proposition 1975/76:211 förutskickades att frågan om utbildningsfonder skulle utredas vidare i anstutning till den kartläggning om företagens internutbildning som bedrivits av utredningen om företagsutbildning. Utredningen har lämnat sitt betänkande, och resultatet visar att det är viktigt att snabbt gå vidare. Kartläggningen visar att personalutbildningen i företag, kommuner och landsting inriktas nästan enbart på arbetsgivarnas bedömning av sitt behov av yrkesutbildad personal. Knappast någonstans utgår man från de anställdas behov av utbildning. Personalutbildningen har inte bidragit till att minska utbildningsklyftorna i samhället — företagen har inte tilldelat personalutbildningen denna uppgift. Utredningen visar också att tjänstemän i större utsträckning än arbetare får utbildning, att män utbildas mer än kvinnor samt att heltidsanställda får utbildning i högre grad än deltidsanställda. Mera kvalificerade befattningar går före andra. Invandrare har begränsade möjligheter till utbildning. Ju större företagen är, desto vanligare är det att de har en systematiserad utbildning. Det gäller också större kommuner i förhållande till mindre. För landstingen märks inte denna skillnad. Personalutbildningen inriktas på att tillgodose företagens, kommunernas och landstingens behov av yrkesutbildad personal. I hög grad styrs utbildningsinsatserna av de krav man anser att verksamheten ställer. Större delen av utbildningen avser yrkesteknisk fortoch vidareutbildning. Grundläggande yrkesutbildning sker mer och mer i samhällets regi. Fortfarande sker i viss utsträckning sådan utbildning i företagen. Utbildning av allmän karaktär ingår endast i undantagsfall i personalutbildningen. Numera sker personalutbildning till övervägande del på arbetstid. Tjänstemän deltar oftare i personalutbildning än kollektivanställda. Medan tjänstemän företrädesvis går på kortare kurser av fortoch utbildningskaraktär spelar t.ex. längre grundutbildning en större roll för övriga. I bägge grupperna går anställda med mera kvalificerade befattningar oftare på utbildning än andra. I kommunerna svarar fortoch vidareutbildning för drygt hälften av deltagarna, och detsamma gäller landstingen. Hemsamariter, personal inom åldringsvård, ekonomioch kökspersonal är grupper som sällan får utbildning i kommunerna. Även landstingen prioriterar viss personal. Till dem som sällan kommer med i personalutbildning hör personal inom långvård och åldringsvård, nattpersonal, ekonomioch kökspersonal, läkarsekreterare och kontorister. Läkare och tandläkare inom landstingen deltar i utbildning oftare än andra. I alla grupper och typer av anställningar deltar män mer i personalutbildning än kvinnor och heltidsanställda mer än deltidsanställda. På flera håll har man svårigheter att anordna utbildning för skiftpersonal. Dessutom har invandrare mycket begränsade möjligheter till personalutbildning. Kartläggningen visar också att det på flera håll kan vara problem att rekrytera personal med viss utbildning. Så är fallet inom t.ex. verkstadsföretag, vårdsektorn och barnomsorgen. Både företag, kommuner och landsting uppger att de måste rekrytera personal utan adekvat utbildning. En av utredningens slutsatser är att en effektiviserad personalutbildning allmänt kan stärka företagens position och därmed skapa bättre förutsättningar för sysselsättning på längre sikt. Den borgerliga utskottsmajoritetens diffusa skrivning om en utredning som skall ”studera bl.a. den aktuella frågan” kan vi från socialdemokraternas sida inte godta. Med hänsyn bl.a. till kartläggningsresultatet och det behov som föreligger anser vi att det är nödvändigt att fondfrågan enligt de ursprungliga intentionerna tas upp till prövning i utredningssammanhang snarast och att detta tillkännages regeringen. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21.

Herr talman! Man kan väl säga att debatten nu gått in på andra varvet, och det får ju sina konsekvenser. Anna-Greta Leijon var besviken över att vissa personer saknades i kammaren när hon gick in i debatten. Jag förstår henne — jag saknar också de personer som jag tänkte attackera och replikera. När det gäller detta trista faktum förenas Anna-Greta Leijon och jag. Men vi förenas inte när det gäller reservationen 2, som socialdemokraterna har fogat till utskottsbetänkandet; den avser lagstiftning om samhällskontroll vid nedläggning av företag.

Att myndigheter som har att tillvarata medborgarnas intressen måste ha kännedom om väntade förändringar i ett företag är självklart, och den informationsplikten är företagen medvetna om. Vi har ett flertal lagregler som de måste följa, och det finns ett väl utvecklat nät av informationskanaler mellan näringsliv och samhälle. På den här punkten är diskussionen överflödig. Det som kan diskuteras är däremot frågan: Skall företag genom lagstiftning åläggas att driva en icke lönsam produktion? I socialdemokraternas motion svävar man inte på målet. Regeringen skall kunna föreskriva att uppsägningar vid ett företag som är i kris får ske först när regeringen gett tillstånd därtill. Man går så långt att man kräver att regeringen skall kunna förbjuda uppsägningar i vissa fall. För att sätta kraft bakom de här lagreglerna och göra dem tillräckligt effektiva vill man kombinera reglerna med viten, så kraftigt tilltagna att företagen inte vågar bryta mot bestämmelserna. Men hur har socialdemokraterna egentligen tänkt sig att ordna det här? Tror man verkligen att ett företag som går med brakförluster skall ha pengar att betala böter också? Regeringen skall ha större möjlighet att påverka det cyniska spel som pågår vid nedläggning av företag, sade Ingemund Bengtsson för en stund sedan. Vi måste kunna sätta kraft bakom orden, tillade han. Det är felanvända ord i ett sådant här sammanhang. I ett företag i kris, ett företag som går med stora förluster, finns det ingen annan utväg. Hela den här uppläggningen med tal om lagstiftning mot nedläggning av företag är orimlig. Den socialdemokratiska reservationen är dock mera balanserad än partimotionen — det brukar ju vara så att när man skriver en motion kan man trycka på ordentligt, men när man skall skriva ett yttrande i utskottet försöker man göra detta mera balanserat. I arbetsmarknadsutskottets betänkande har socialdemokraterna skrivit några kloka och förnuftiga meningar som alla måste instämma i. Jag citerar: ”Utskottet vill ——— understryka att situationer som leder till sysselsättningsminskning inte kan undvikas. Ett dynamiskt näringsliv förutsätter förändringar. Olönsamma företag måste läggas ned och nya arbetstillfällen måste skapas i lönsamma branscher. Rationaliseringar är en självklar förutsättning för att företagen skall behålla sin konkurrenskraft. Det skall också erkännas att en strukturrationalisering kan medföra att en bransch stärks samtidigt som enstaka företag slås ut.” Mycket bra skrivet! Det är exakt så som en moderat riksdagsledamot skulle ha skrivit, och detta antar jag att hela riksdagen står bakom, eftersom också socialdemokraterna har skrivit så. Uppriktigt sagt, herr talman, tror jag nog att många inom det stora oppositionspartiet förstår att nyckeln till trygghet och balans i samhället är att näringslivet och företagsamheten går med vinst. Företagsvinst har emellertid varit och är för många människor, även för vissa politiker, någonting skumt. Det är inte bara kommunister som föraktfullt talar om vinst som ”profit”. Man brukar inte tala så mycket om vpk-are — i varje fall inte jag — men jag vill säga att de är skickliga i debatter, speciellt Jörn Svensson. De kommer med hårda och pepprade inlägg, men man blir inte skakad eller skadad av dem. Varför? Jo, det är ungefär som det var när man låg inkallad och sköt med lösplugg: det small ordentligt, och man tyckte det lät rejält, men den lede fi ryckte bara på axlarna och gick sin väg. Det är samma sak med kommunisternas argumentering och attacker mot företagen. De förslagen hjälper inga människor med sysselsättningssvårigheter. Det finns ingen annan väg till trygghet för de anställda och för samhället än vinstgivande företag, och ingen lagstiftning, hur effektiv den än må vara, klarar av de svårigheterna på något annat sätt. Trygghet upplever de anställda i företag som går bra, och därför är företagens möjligheter till vinstgivande verksamhet A och O för att arbetsmarknaden skall fungera. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter, inte minst när det gäller den nu aktuella frågan.

Herr talman! Filip Fridolfsson var uppe och talade om lösplugg, men det small inte ens om honom! Filip Fridolfsson menade att vi talar föraktfullt om profit och ser profiten som någonting föraktligt. Enligt vad jag förstår begriper inte Filip Fridolfsson vad profit egentligen är, eftersom han undrar hur vi kan tycka att profit är föraktligt. Jag kan rekommendera honom litet läsning i den marxistiska litteraturen. Jag hade inte tänkt ta upp någon debatt på det här planet, utan jag trodde att utskottets borgerliga ledamöter skulle ta upp sakfrågorna och eventuellt vara vänliga och svara på de frågor som jag ställde i mitt inlägg, men si det gjorde man inte! Jag kan alltså konstatera att man inte har några motiv för 20 årsgränsen för arbetsmarknadsutbildningsbidraget. Man har inget recept på hur de som får 55 kr. om dagen skall kunna leva på det och eventuellt klara en lägenhet. Man har inget recept på hur man skall kunna klara ungdomsarbetslösheten. Man har inte vidtagit några åtgärder och kommer inte att vidta några åtgärder för de 150 000 unga människor som kommer från utbildningsanstalterna eller från militärapparaten i vår. Man har inget som helst grepp över situationen och har tydligen inte heller något intresse av att få dessa ungdomar under utbildning eller av att de skall få jobb. Närden nye arbetsmarknadsministern Rolf Wirtén gick ut förra gången jag talade tyckte jag det var synd. Jag hade nämligen räknat med att han åtminstone skulle svara och säga: Vi har ju lagt fram en proposition om ungdomsarbetslösheten. Men vad är den propositionen för något om inte bara en massa luft? Ja, det finns naturligtvis en del förslag som är bra. Det är några av de förslag som det kommunistiska ungdomsförbundet, vpk:s ungdomsförbund, har lagt fram i delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor, DELFUS. Men de här frågorna borde i stället ha utvecklats mer — framför allt genom långsiktiga lösningar som är komna ur en riktig analys av vad som orsakar arbetslösheten och i synnerhet ungdomsarbetslösheten. Den borgerliga regeringen har inte tagit upp de lösningar som kommunistisk ungdöm fört fram i DELFUS och som vpk också framfört i en motion i riksdagen. De förslagen är sammankopplade med de kortsiktiga lösningarna och framför allt med de långsiktiga planeringarna för hur vi skall möta den här situationen. Jag kan, herr talman, möjligen förstå att regeringen i likhet med de borgerliga ledamöterna här i riksdagen inte haft förmågan eller viljan att verkligen ta itu med dessa frågor.

Herr talman! Filip Fridolfssons filosofiska reflexioner är ju intressanta. Om profiten, dvs. den privata vinsten, får styra investeringar och produktionsinriktning, så innebär det en styrning i överensstämmelse med vad som är fördelaktigt för företagens ägare, en liten grupp kapitalägare. Men detta behöver ju inte alls vara det socialt och för folkflertalet väsentliga. Folkflertalets intressen kan ju peka på att investeringarna borde styras åt ett helt annat håll. Även en socialist måste vara klar över att en produktion behöver vara vinstgivande i den bemärkelsen att det man får ut av verksamheten skall stå i ett vettigt förhållande till det man sätter in i den. Men därmed är inte sagt att det överskott som kan komma av verksamheten skall styras eller domineras av privata ägare. Man kan lika väl tänka sig att verksamheten skall styras eller ägas kollektivt av de arbetande själva. Dessutom är ju vinstbegreppet inte något enhetligt begrepp. Och det är just i ensidigheten när det gäller tolkningen av vinstbegreppet som ni borgerliga har ert stora handikapp, som gör att ni misslyckas i bedömningen av vad som är väsentligt i ekonomin. Någonting som är privatekonomiskt lönsamt kan ju i total samhällsekonomisk bemärkelse vara mycket belastande och förlustbringande. Omvänt kan någonting som är samhällsekonomiskt viktigt och lönsamt vara fullständigt ointressant ur privatekonomisk synpunkt. Då är det ju vansinne att ha den privata profiten som styrningsfaktor, för då kommer ju många samhällsekonomiskt viktiga ting att försummas. På samma sätt förhåller det sig när man ser till motsättningen mellan privat vinst och folkliga behov. Det kan ge större privat vinst att göra guldinlagda grogglas eller liknande skrytvaror och strunt och mindre privat vinst att tillverka viktig sjukvårdsutrustning. Man måste ju ändå säga att sjukvårdsutrustningen är viktigare än grogglasen. Det är just den avvägningen som den kapitalistiska profitekonomin aldrig kan göra. Det intressanta är emellertid inte Filip Fridolfssons oförmåga att över huvud taget förstå dessa ting, utan det intressanta är att han skryter med och åberopar sig på att han i sitt synsätt skulle vara överens med socialdemokraterna. Det vore inte roligt att i detta debattens slutskede få höra någon socialdemokrat förklara att man ställer upp på Filip Fridolfssons vinstfilosofi.

Herr talman! Jag skulle vilja se den ledamot av denna kammare, socialdemokrat eller borgerlig politiker, som vill gå upp i talarstolen och säga att han önskar att den vinstfilosofi som jag här pläderar för inte är intressant utan skall avskaffas. Alla ansvarsmedvetna politiker måste ju arbeta för och tillse att näringslivet åtminstone går ihop. Den linjen att mitt vinstresonemang skulle vara förkastligt kan bara en hård vpk-are driva — kanske också någon från apk. Alla andra som förstår vilken viktig ingrediens vinstbegreppet är i ett företag måste slå vakt om det. Vinstbegreppet är inte bara viktigt för ägarna — det är lika viktigt för de anställda. Men detta begriper inte vpk-arna. De vill inte fatta det. När de försöker spela över vinstbegreppet till vad de kallar en profit som kapitalägarna tillgodogör sig är de inte med i debatten. Även om jag inte har lika stor debattkunnighet som herr Jörn Svensson har jag större kunnighet än han vad gäller den egna företagsamhetens villkor — det vågar jag påstå. Jag skall inte gå in i branschrubriceringar, men egen företagsamhet kan jag, och jag vet att om inte företaget går ihop blir det besvärligheter i lika hög grad för de anställda som för företagaren. Jag är ensam i mitt företag, men om man har flera anställda blir det många som får det besvärligt.

Herr talman! Det tråkiga med Filip Fridolfsson är att han tror att han är överens med hela eller större delen av arbetarrörelsen och att han också vill inkassera socialdemokraterna som anhängare av sin vinstfilosofi. Jag efterlyser fortfarande någon socialdemokrat som kan dementera att det är så. Annars kan man ju tro att socialdemokraterna faktiskt har samma uppfattning som Filip Fridolfsson. Vad Filip Fridolfsson aldrig har förstått är att vinstbegreppet kan ses från olika synpunkter. Man kan tala om privat vinst, dvs. företagsekonomisk vinst, som hamnar i händerna på ett litet antal kapitalägare. Men samma vinst kan ju lika väl tänkas hamna i händerna på ett större kollektiv av människor, hos de arbetande, hos folkflertalet i samhället, nämligen om de kollektivt äger produktionsmedlen. Men herr Fridolfsson kan bara se detta: Den enda för honom riktiga vinsten är inte folkets eller folkflertalets eller folkhushållets vinst utan det är den privata vinsten, och han tycker att det är paradiset när den får vara styrningsfaktorn. Men det kan ju vara så att en massa viktiga samhälleliga verksamheter är samhällsekonomiskt lönsamma men inte privatekonomiskt lönsamma. Jag tror inte att herr Fridolfsson skulle vilja på allvar hävda t.ex. att vi skulle ha den privatekonomiska lönsamheten som styrningsfaktor när det gäller investeringar i sjukvården. Eller vill han det? Det finns amerikanska ekonomer som har fått nobelpriset och som påstår att det skall vara så. Men jag tror nog att herr Fridolfsson aktar sig för den sortens resonemang, eftersom det är så orimligt. Detta privata vinstbegrepp är så snävt, så begränsat, tar hänsyn till en så liten del av produktionsledet och samhällslivets villkor att om det får vara styrningsfaktor får vi som följd därav rovdrift, miljöförstöring, skräp-, slitoch slängproduktion, som annars skulle ha kunnat ersättas med vettigare produktion. Vi får ett privatekonomiskt styrt lönsamhetsbegrepp som styrningsfaktor för investeringarna i stället för en bedömning av var de verkliga behoven ligger och vad som är samhällsekonomiskt och ur folkflertalets synpunkt lönsamt. Också en socialist vill ha lönsamhet, men det är en väldig skillnad på innehållet i den lönsamheten och den snäva, kortsiktiga, personliga, privat inriktade profitfilosofi som moderaterna företräder.
Herr talman! Jag hade på min lott att säga några ord om socialdemokraternas reservation 2 om lagstiftning om samhällskontroll vid nedläggning av företag. Det viktiga som jag där ville ha framhållet är att det — för att vi skall leva i ett samhälle med hygglig och bra standard — är nödvändigt att näringslivet och företagsamheten går med vinst. Det var summan av kardemumman.

Herr talman! Herr Fridolfsson utgår från att alla andra utom vpk accepterar den värdering han här talat om. Jag vill på det bestämdaste säga ifrån att arbetarpartiet kommunisterna inte ett ögonblick kan acceptera de värderingar som herr Fridolfsson lägger på vad som är vinst och huruvida det är bra för samhälle och företag eller ej. Herr Fridolfsson sade inte bara att ett företag måste gå med vinst utan han vidareutvecklade det och sade ungefär att det som är bra för företagen också är bra för de anställda. Det var förlängningen av hans filosofi. Herr Fridolfsson, jag kommer från Göteborg, där vi för ett par decennier sedan hade tre jättestora varv, stor kullagerfabrik och stor bilfabrik. En del av detta har vi fortfarande kvar, men mycket har försvunnit. Mycket av det som göteborgaren betraktade som tryggheten själv, säkerheten och någonting som för alltid — eller i varje fall för en mycket lång framtid — måste vara bärande finns inte längre. Jag kommer också från en mötesserie i Norrbotten, där mycket av det som människorna har betraktat som sin säkerhet och utkomstmöjlighet inte finns kvar. Men, herr Fridolfsson, är det så att t.ex. varven i Göteborg inte finns kvar därför att det gick så förfärligt dåligt att tillverka fartyg, därför att det gav så förfärligt liten vinst? Nej, herr Fridolfsson, det är inte sant. Sanningen är att det gav väldigt stor vinst under en mycket lång period. Men de pengar som arbetades ihop placerades på andra ställen för att man skulle tjäna mera på dem. Det var naturligtvis väldigt bra för dem som ägde aktierna och varven att man placerade pengarna där de gav bättre utdelning. Men inte tror jag att de göteborgska varvsarbetarna i dag tycker att det var så förfärligt bra. De säger inte: Det var bra att det gick fint för företaget — då har vi fått det bättre. Det har de faktiskt inte fått.

Men det är väldigt bra för dem som äger aktierna på SKF. Vi har alltså inte något gemensamt intresse, och det är lika bra att vi gör det klart för oss först som sist. De borgerliga ledamöterna i den här debatten har bedyrat att regeringen verkligen har satsat på att förverkliga målsättningen om arbete åt alla. Centerns talesman, Jan-Ivan Nilsson, slog fast att det råder politisk enighet kring denna målsättning. Han framhöll att man inom centern sannerligen talar lika mycket i dag om de 400 000 nya jobben som man gjorde tidigare. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att man talar väldigt mycket om det vallöfte om 400 000 nya jobb som man gav men som man dåligt lyckats förverkliga. Samtidigt som man från denna talarstol bedyrade att alla är överens om att det gäller att slå vakt om rätten till arbete, skallade ropen från arbetarna vid Domnarvet här utanför på Sergels torg. De krävde att få behålla sina jobb. Trots att det påstås att det råder enighet, utformas vår verklighet så att allt fler företags och branschers anställda möter arbetslöshet och ovisshet inför morgondagen. Allt fler slås ut, antalet förtidspensionerade stiger och mycket talar för att den här formen används för att dölja arbetslösheten. I dag går ungefär en halv miljon människor förtidspensionerade i vårt land. Av dem är ungefär 25 000 unga människor som blivit utslagna. Allt fler ungdomar tvingas byta ut sin skolbänk mot arbetslöshet, med allt vad det innebär. Från norr till söder i vårt land står kommuner inför samma problem: Jobben tryter och de arbetslösa blir allt fler. Arbetslösheten ökar inte därför att lönsamheten har varit dålig. Arbetslösheten ökar i första hand därför att man — som jag tidigare belyste — har funnit anledning att flytta aktiviteter från vårt land och därför att det förekommer en strukturrationalisering som får konsekvensen att de arbetande ställs på gatan. I den här debatten har Alf Wennerfors åter tagit upp argumentet att förutsättningen för att förverkliga målsättningen om jobb åt alla är att löneläget sänks. Detta är enligt herr Wennerfors en förutsättning för att svenska produkter skall kunna saluföras på världsmarknaden. Att få fram det kapital som måste investeras utgör enligt herr Wennerfors inget problem. Det kanske herr Fridolfsson bör observera. Hur såg herr Wennerfors på problemet? Jo, han sade att kapitalet lätt kan skaffas fram — det gäller bara att se till att företagen blir lönsamma, så ökar kapitalets villighet att investera. Men, herr Wennerfors, är inte denna argumentation litet väl enkel? Till vilken nivå anser ni att Sveriges arbetare skall sänka sina löner för att kapitalet åter skall satsa de pengar som svenska löntagare under åren har slitit ihop? Och hur förklarar ni påståendet att det är lönerna och den sociala omvårdnaden här i landet som är orsak till arbetslösheten när vi samtidigt vet att det i Europa i dag går 7 miljoner människor arbetslösa, att det i de utvecklade kapitalistiska länderna går ca 20 miljoner människor arbetslösa och att det i uländerna går 100 miljoner människor arbetslösa? Är det då inte litet enkelt att säga att vår arbetslöshet beror på att svenska arbetare har för höga löner och för bra social omvårdnad? Vad vi kan vara helt överens om är att kapitalet utnyttjar den kris som kapitalismen befinner sig i för att försöka pressa tillbaka levnadsstandarden för vårt lands arbetare liksom för andra länders arbetare. Alla era åtgärder syftar till att försvara, monopolisera och centralisera kapitalet. Detta leder till en fortsatt stagnation i produktionen, i synnerhet inom den hemmamarknadsbaserade industrin. Det betyder ett bibehållet lågt kapacitetsutnyttjande och allt färre arbetstillfällen. Herr talman! Vi har i motionen 612 tagit upp en grupp som har drabbats särskilt hårt, nämligen invandrarna. De uppgår i dag här i landet till ca 700 000. Arbetslösheten bland dem är dubbelt så hög som bland svenska arbetare. Dessa invandrare har också speciella problem inom arbetsmarknadsutbildningen. Deras bristfälliga kunskaper i svenska gör att de har svårt att tillgodogöra sig sin yrkesutbildning och svårt att få information om olika yrkesutbildningsmöjligheter. De hamnar därför ofta i utbildningar som inte motsvarar vare sig deras önskemål eller deras förutsättningar. Utskottet hänvisar till den målsättning som fanns i propositionen 1975:45. 1 den propositionen framhölls att det är nödvändigt att invandrarna får undervisning på sitt eget språk liksom att läromedel tillhandahålls dem på deras eget språk. Men utskottet säger också att det av praktiska skäl är svårt att ge denna undervisning och dessa läromedel på invandrarspråken. Den provverksamhet av detta slag som har funnits har lagts ned. Man lever alltså inte upp till den målsättning som antogs 1975. Vi förstår att det inte är möjligt att varje språkgrupp får undervisning på varje AMU-center i landet, men det måste vara möjligt att koncentrera sådan utbildning till platser där invandrargrupper har en mycket stor andel av de arbetslösa. Jag ber därför att få yrka bifall till motionen 612.

Herr talman! Låt mig inledningsvis få understryka vad Bengt Fagerlund tidigare i dag anfört vad gäller de skyddade verkstäderna och den verksamhet som där bedrives. Denna är till gagn för många människor, inte minst för dem som inte längre är begärliga på den öppna arbetsmarknaden. Jag vill också yrka bifall till reservationerna 10 och 12. Jag skall inte alls gå in i det resonemang som Filip Fridolfsson och Jörn Svensson har haft. Låt mig ändå säga att huvudfrågan för oss socialdemokrater är fördelningen av vad Filip Fridolfsson kallat vinst. Herr talman! Jag vill så beröra motionen 1349, som behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande 21. I denna har vi riksdagsmän på Gotlandsbänken på nytt tagit upp frågan om medel som bör ställas till förfogande för restaurering av de gotländska medeltidskyrkorna. Vi anser nämligen att man inom ramen för arbetsmarknadsstyrelsens medel för beredskapsarbeten bör kunna anvisa ett belopp av 2 milj.kr. för dessa arbeten. Vi har tidigare behandlat motioner av det här slaget, men dessa har avslagits med hänvisning till utredningar m.m. I år har man fått fram ett —- enligt min uppfattning — mycket svårförståeligt motiv för avslag då man talar om att det f. n. inte är möjligt att åberopa arbetsmarknadsskäl för att utföra de önskade arbetena. Man anför att sysselsättningen inom byggnadsbranschen på Gotland är god. För att bringa klarhet i de rätta förhållandena vill jag nämna följande: F. n. pågår två stora byggnadsprojekt på Gotland. Det gäller Cementas utbyggnad av fabriken i Slite och Farmeks nybyggnad av ett slakteri i Visby. Båda dessa projekt sysselsätter i stor utsträckning arbetskraft från andra regioner. Länsarbetsnämnden räknar med att det redan under slutet av detta år kommer att uppstå undersysselsättning för de gotländska byggnadsarbetarna. Den prognos som upprättats utvisar att i december 1978 är 24 träarbetare, 19 murare och 22 övriga byggnadsarbetare, summa 65 personer, utan sysselsättning. Under januari 1979 beräknas antalet till 111 och för februari har siffran stigit till 151 byggnadsarbetare som står utan sysselsättning. Det här är siffror som är oroande och som utvisar att behov föreligger vad det gäller sysselsättningsobjekt. Utskottet anser det också vara nödvändigt att omtala för oss motionärer att beredskapsarbetenas primära syfte är sysselsättningspolitiskt. Det är vi på Gotland helt medvetna om, eftersom vi år efter år måste anordna beredskapsarbeten för ett stort antal arbetslösa. För innevarande budgetår har länsarbetsnämnden på Gotland beviljats statsmedel med 29 milj.kr. för att kunna genomföra beredskapsarbeten. Länsarbetsnämnden har också redovisat vissa statistikuppgifter gällande februari månad 1978. Av nämnda statistik kan utläsas att I 042 personer var arbetssökande under februari månad, att 853 personer var föremål för arbetsmarknadsutbildning i någon form samt att 689 arbetslösa personer var hänvisade till beredskapsarbeten, varav ett tiotal var byggnadsarbetare. Här kan tilläggas att det var 147 arbetslösa kassamedlemmar och att 130 personer vid denna tidpunkt uppbar kontant arbetsmarknadsstöd. Jag nämner dessa siffror för att belysa det verkliga förhållandet på den gotländska arbetsmarknaden. För riksantikvarieämbetets räkning är mellan 25 och 30 personer sysselsatta i beredskapsarbeten året om. Till dessa arbeten utgår f. ö. statsbidrag med 100 96. För budgetåret 1977/78 beräknas detta bidrag uppgå till I 455 200 kr. enligt länsarbetsnämndens beräkningar. Det är arbeten med kyrkoruinerna i Visby som på så sätt blir utförda, företrädesvis av äldre lokalt bunden arbetskraft. Låt mig då också som upplysning nämna att till beredskapsarbeten vid ruinerna utgår statsbidrag med 10096, men det gäller inte restaurering av de medeltida kyrkobyggnaderna. Här är statsbidraget reducerat till i bästa fall 40 96. Av detta skulle man kanske kunna dra den slutsatsen att utskottet inte har något att erinra i de fall de gotländska kyrkobyggnaderna förfaller till ruiner, för då utgår statsbidrag med 100 96. För en gotlänning är detta en helt otänkbar framgångslinje. Nu är det inte enbart vi riksdagsmän från Gotland som vill bevara de kulturhistoriska kyrkobyggnaderna på Gotland. Även ledamöterna Knut Johansson och Hans Wachtmeister är inne på samma linje. Riksdagens revisorer har ju också intresserat sig för dessa byggnader och anför en del positiva åtgärder som bör vidtas inom kulturminnesvården. Det är väl riktigt, som utskottet skriver, att vad vi tagit upp i vår motion i viss utsträckning har aktualiserats genom revisorernas skrivelse till regeringen av den 27 oktober 1977. Men därmed har ju inte frågorna blivit lösta. Man kan utläsa av revisorernas skrivelse bl.a. följande: I den mån medel behövs för igångsättande av särskilt angelägna kyrkorestaureringar innan bygghyttan är i verksamhet borde riksantikvarieämbetet tilldelas särskilda medel för arbeten på de gotländska kyrkorna. Jag nämnde ordet bygghyttan. Ordet behöver kanske en förklaring. Bygghyttan är ett organ som man försöksvis vill inrätta på Gotland. I denna skall finnas sådan pesonal som kan utföra arbeten på kyrkor, ruiner, ringmuren i Visby och vid behov även på andra kulturhistoriskt intressanta byggnader inom länet. Man omtalar vidare att det finns personal på arbetsmarknadsstyrelsens arbetsplatser på Gotland, personal som har en inte obetydlig kunskap om sådana restaureringsarbeten. Revisorerna konstaterar vidare i sin skrivelse att ett fyrtiotal kyrkor är i behov av restaurering och att läget för ett tiotal är så akut att risker finns för att de förfaller och blir ruiner redan under 1900-talet om inte några åtgärder vidtas. Är inte detta konstaterande av sådan angelägenhetsgrad att man kan följa de förslag som många remissinstanser framfört, nämligen att man i avvaktan på andra stödformer tillfälligt återgår till arbetsmarknadsstyrelsens bidrag med 100 96. I vår motion har vi inte begärt någonting annat än vad som föreslagits av remissinstanserna. I motionen 1349 hemställer vi att man för budgetåret 1978/79 avdelar ett belopp om 2 milj.kr. av beredskapsmedel. Herr talman! Jag kan inte dölja att jag är besviken på det sätt på vilket utskottet har behandlat vår motion. Det vittnar om en ovilja och avoghet mot en bygd som har att förvalta, vårda och bekosta medeltidsbyggnader av sådan särart som de 92 gotländska kyrkobyggnaderna utgör. Dessa byggnader är vida berömda, och jag anser det vara en skyldighet att efter bästa förmåga verka för deras bevarande. Och denna skyldighet borde delas av flera än bara de små fattiga församlingarna på Gotland. Herr talman! Mot ett enigt utskott anser jag det vara utsiktslöst att nu yrka bifall till vår motion, men jag kan utlova att vi återkommer.

Herr talman! I föreliggande betänkande behandlas bl.a. tre motioner, där jag står såsom första namn. Jag vill helt kort kommentera ett par av dem. I motionen 1662 föreslås att reglerna för fördelning av anslag till länsarbetsnämndernas arkivarbetstjänster ändras så att det blir lättare att anordna sådana tjänster även på deltid. Många handikappade människor föredrar ett arbete som inte kräver full arbetstid. F.n. tilldelas länsarbetsnämnderna ett visst antal tjänster för arkivarbete. Det är då förståeligt om länsarbetsnämnderna i första hand besätter dessa med heltidsarbetande. Därigenom kommer ju de största anslagen till länet. Om man i stället finge en ram av ett visst belopp eller ett visst antal timmar, skulle länsarbetsnämnderna kunna fördela resurserna mer fritt mellan heltidsoch deltidstjänster. Utskottets skrivning är något oklar i kommentarerna till motionens förslag. Man får lätt ett intryck av att motionens förslag skulle kosta mer pengar än det nuvarande systemet. Så är givetvis inte fallet. En riktigare tolkning av motionen är att Nera människor kunde inrymmas under samma anslag, om en'del finge arbeta på deltid i enlighet med sina önskemål. Utskottet är emellertid positivt till motionen och anför att det räknar med att man kommer att pröva uppslag av denna typ, när regeringen i höst lägger fram förslag om arkivarbetets framtida utformning. Med hänsyn till den stora betydelse som arkivarbetet har fått för många människor med olika handikapp och med svårigheter att få arbete på den öppna marknaden vill jag gärna understryka utskottets uttalande. Jag hoppas att de synpunkter som anförts i motionen vinner gehör i den fortsatta beredningen av dessa frågor. I motionen 1663, som också behandlas i det aktuella betänkandet, yrkas att beredskapsmedel i ökad omfattning används för sysselsättning i form av skogsvårdande insatser. Utskottets uttalande, som gäller tolv motioner med olika framställningar, är ganska summariskt. Utskottet understryker att beredskapsarbetenas primära syfte är sysselsättningspolitiskt. En förutsättning för att beredskapsarbeten skall komma till stånd är att arbetena lämpar sig för de aktuella arbetssökandena med hänsyn till deras yrkeserfarenhet m.m. Vidare måste man beakta, säger utskottet, den sysselsättningseffekt i förhållande till kostnaderna som beredskapsarbetena har. Utskottet uttalar att man i varje särskilt fall får pröva motionernas förslag att tillgodose uppkommande sysselsättningsbehov. I och för sig är detta uttalande positivt till motionerna. Jag vill dock här särskilt framhålla angelägenheten av att beredskapsmedel i ökad omfattning används för skogsvårdande insatser. Det finns flera skäl för detta. För det första är det väsentligt att man — som utskottet har uttalat — utnyttjar beredskapsmedel så att största möjliga sysselsättningseffekt uppnås. Här är skogsvårdsarbeten synnerligen lämpliga, eftersom den största delen av kostnaden är lönekostnader. Som framgår av motionen tillhör skogsvårdande arbete de arbeten som kräver de lägsta kostnaderna per sysselsättningsdag och är jämförbara med tjänster och vård. För det andra är de skogsvårdande insatserna meningsfyllda arbeten, som måste anses i hög grad produktiva. Man kan på goda grunder anta att sådana arbeten är lönsamma för folkhushållet sett på längre sikt. Det måste vara av största vikt att man i en sysselsättningskris som den vi nu är inne i riktar de mycket kraftiga insatserna från samhällets sida för att ge de arbetslösa jobb mot produktiva arbeten. Det kan ha mycket stor betydelse för vår ekonomi längre fram. För det tredje föreligger mycket stora behov av skogsvårdsåtgärder i landet, inte minst i de norra och mellersta delarna. Denna fråga har ju belysts på ett bra sätt av den nyligen avlämnade skogsutredningen. God skogsvård är av avgörande betydelse för om vi skall kunna öka vårt virkesuttag, ge råvara för vår skogsindustri och uppehålla den viktiga roll för vår handelsbalans som skogen och skogsindustrin utgör. Skogsvården har i viss mån påverkats av den svaga lönsamhet som inträtt i skogsbruket under den senaste tiden. Inte minst har gallringsarbetena fått anstå, eftersom massavedspriserna stagnerat medan kostnaderna fortsatt att öka. Gallringarna i klena bestånd har minskat också av den anledningen att det förelegat direkta avsättningssvårigheter för det sortiment som här avses. Utvecklingen under den närmaste framtiden synes tyvärr gå i den riktningen att någon ökad lönsamhet i skogen inte kan påräknas. Samtidigt synes det totala antalet arbetslösa fortfarande komma att vara betydande. Enligt min mening är det därför synnerligen angeläget att man noga prövar möjligheterna att öka de sysselsättningsskapande åtgärderna inom skogsbruket. Det synes som om beredskapsarbetena inom skogsvården har minskat under 1970-talet. Budgetåret 1972 77 endast 650 000. Det föreligger starka skäl att nu åter öka insatserna på detta område för att motverka den arbetslöshet som kommer att uppstå under det närmaste budgetåret.

Herr talman! För många äldre i vårt land är avgången från yrkeslivet förenad med svårigheter, kanske inte så mycket av ekonomisk natur utan mer av känslomässig art. Många som blir pensionerade mister sin tidigare självklara gemenskap, förlorar sin självkänsla och känner en förödande ensamhet. Det är ändå så för många att arbetet ger livet ett rikare innehåll, och det är fortfarande så att många gläder sig åt sitt arbete. Att veta att man är efterfrågad, att man har en arbetsinkomst, att man betyder något för någon är viktiga inslag i livet, inte minst för många äldre. Skiftande fritidssysselsättningar kan inte uppfylla deras behov av aktivitet och gemenskap, utan vi eftersträvar någon form av yrkesverksamhet. Det kan gälla verksamhet i det tidigare yrket eller någon helt annan förvärvsverksamhet. För många kan det vara ytterst stimulerande att som äldre få byta yrke, att t.ex. mer yrkesmässigt få ägna sig åt en tidigare hobby eller att få byta ut ett enformigt eller tungt arbete mot en verksamhet som är inriktad på mänsklig gemenskap. För dessa äldre, som säkerligen inte utgör någon liten grupp, måste det skapas möjlighet att förverkliga tesen om rätten till arbete. Mot denna önskan hos många att få yrkesarbeta svarar utan tvivel ett stort totalt behov av arbetsinsatser som aldrig blir tillgodosett, därför att behoven var för sig är alltför tillfälliga eller begränsade för att vara attraktiva för den ordinarie arbetsmarknaden. Det kan gälla samhällets behov av insatser inom exempelvis barnomsorg, äldrevård, tillsyn av parker etc. eller den enskildes behov att få hjälp med vissa hemsysslor, småreparationer, trädgårdsarbete, tillsyn av hem och skötsel av husdjur vid bortavaro osv. Även många företag skulle utan tvivel vilja tillgodogöra sig de äldres kunnande och arbetsvilja och därför gärna medverka i projekt som syftar till att ge arbetsuppgifter åt de äldre. Från min utgångspunkt är det självklart att de projekt jag föreslagit icke är till för att skapa billig arbetskraft. För att kunna samordna efterfrågan och tillgång på denna typ av arbete fordras speciella arbetsmarknadsinsatser. Jag har i min motion 1659 angivit att det inte är möjligt att utan närmare undersökning ange hur en sådan verksamhet skall organiseras. Jag har därför föreslagit att det i vissa kommuner startas en försöksverksamhet, förslagsvis i samverkan med pensionärsorganisationer eller andra frivilligorganisationer som har förutsättningar att konstruktivt delta i en sådan försöksverksamhet. Jag känner mig övertygad om att detta skulle vara ytterst intressanta projekt för olika pensionärssammanslutningar, och jag vet att en organisation som Svenska röda korset välvilligt skulle ställa sitt kunnande och sin arbetsförmåga till förfogande. Jag är förvånad över att tankegångarna i min motion inte vunnit något gensvar i utskottets betänkande. Det är uppenbarligen endast företrädarna för moderata samlingspartiet i utskottet som funnit anledning att uttala sig positivt i ett särskilt yttande, vilket jag naturligtvis uppskattar. Övriga partiföreträdare i utskottet orkar bara konstatera att utskottet inhämtat att sysselsättningsutredningen kommer att ta upp de äldres situation i sitt slutbetänkande. Till den föga revolutionerande upplysningen vill jag säga: Ja, det fattas bara annat! Det måste väl vara en självklarhet att en utredning som är tillsatt för att belysa sysselsättningsfrågorna tar upp de äldres situation på arbetsmarknaden. Men vad ger utskottet mig för svar på de frågeställningar som jag lägger huvudvikten vid i min motion? Vad vill utskottet göra för att samordna efterfrågan och tillgången på arbetsuppgifter av det speciella slag som jag har skisserat? Hur skall de som vill utföra sådant arbete komma i kontakt med dem som vill få arbetet utfört? Och hur ser utskottet på förslaget att förmedlingen av arbete skall kunna ske i samarbete med organisationer som bygger sin verksamhet på insatser av frivilliga medarbetare? Jag anser att riksdagen har försuttit en möjlighet att ta initiativ och att uttala en viljeinriktning. Här fanns ett tillfälle att verkligen göra en insats. Riksdagen borde ha anslutit sig till förslaget och därmed givit uttryck för sitt stöd och sin tilltro till de insatser som görs av en mängd enskilda personer inom skilda frivilligorganisationer i vårt land. För det kan väl ändå aldrig vara så att någon i denna kammare inte vill betro dessa frivilligorganisationer med det ansvar som ett bifall till min motion skulle medföra? Jag utgår från att alla med tacksamhet skulle notera att åtgärder som vi anser angelägna, men som vi i dagens ekonomiska situation inte har råd att förverkliga, kan komma till stånd tack vare frivilliga insatser. Ett bifall till min motion skulle snabbt kunna leda till att ensamheten och sysslolösheten för vissa äldre kunde ha hävts och att livet för dem skulle ha fått ett rikare och mer meningsfullt innehåll. Herr talman! Jag är inte beredd att stå hindrande i vägen för en sådan utveckling, och därför yrkar jag bifall till min motion 1659.

Herr talman! Jag är medveten om att det inte är populärt att förlänga den här debatten ytterligare. Men jag har ändock efter Allan Gustafssons anförande här tidigare i dag funnit det nödvändigt att ta till orda i anledning av det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Allan Gustafsson har till betänkandet fogat en reservation som hör samman med motionen 1323, som han och ytterligare några borgerliga företrädare har väckt. Motionen och reservationen innehåller yrkande om att den centrala stiftelsen för den skyddade verksamheten skall förläggas till Karlstad. De socialdemokratiska ledamöterna från Värmland kommer här att följa utskottets hemställan, och vi gör det med beaktande av att utskottet har uttalat att man förutsätter att frågan om den centrala stiftelsens lokalisering kommer att redovisas för riksdagen, och att vi således får möjlighet att ta ställning när utredningen kommer på riksdagens bord. Allan Gustafssons reservation är i övrigt så utformad att ett avslag på densamma kan komma att innebära att riksdagen redan i dag slår ut Karlstad som lämplig tänkbar lokaliseringsort, och det vill vi inte medverka till. Dessutom har vi s-ledamöter från Värmland till årets riksdag väckt en motion, 1977/78:1652 om regionalpolitiken, som kommer att behandlas här i kammaren under maj månad. I den motionen har vi framhållit nödvändigheten av att statlig central förvaltning förläggs till vårt län. Men givetvis förutsätter vi då att sådan lokalisering och lokaliseringspåverkan kommer till stånd efter att berörda samhällsorgan har sagt sitt. Jag vill f. ö. framföra min förvåning över att just Allan Gustafsson har åtagit sig att försvara utskottsmajoritetens avslagsyrkande på den socialdemokratiska reservationen 2 om samhällskontroll vid nedläggning av företag. Jag tycker att om det är några som borde vara medvetna om de negativa konsekvenser som okontrollerbara företagsnedläggningar och fusioner får för såväl enskilda som kommuner, så är det vi som bor i skogslänen, i län som Värmland. Nog har även borgerliga företrädare för Värmland och andra län märkt reaktionen från de människor som nu hotas av arbetslöshet på grund av väntade företagsnedläggningar. Ett nej till s-reservationen innebär, enligt mitt förmenande, att den borgerliga regeringen åtar sig att i fortsättningen liksom en samarit gå ut och förbinda de skador som företagsnedläggningen medför utan att begagna det recept som socialdemokratin anvisar och som skulle ge samhället mycket större möjligheter att komma till rätta med arbetslöshetens gissel.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

Herr talman! Jag skall be att under sex minuter få ersätta Gustav Lorentzon som är sjuk men som annars skulle ha försvarat en vpk-motion där hans namn står först. Gustav Lorentzon och ytterligare några vpk-are har motionerat om att ta bort uttrycket ”naturlig avgång” ur det officiella språket. Varför har vi nu skrivit en sådan motion? Vi har i viss mån ställt yrkandet som ett slags test, och vi har velat sätta fingret på det officiella språkets och begreppsbildningens betydelse som förtrycksinstrument, som redskap för politisk förljugenhet och för indoktrinering av människorna. Språket är i själva verket ett mycket mäktigt politiskt instrument. Det styr värderingar och begrepp, det kan användas för att ta ifrån människor deras ursprungliga begreppsvärld, deras kultur, och det kan användas som ett uttryck för klasskillnad. Hemma i mitt Skåne är språkbruk och intonation ett klassmärke. Det är en väldig skillnad mellan den akademiska s.k. ädelskånskan och det språk som talas av arbetarbarnen i Rosengård och Kirseberg. Finska barn i Norrbotten straffades på sin tid, om de på rasterna i skolan försökte tala sitt eget hemspråk. Invandrarbarnen i Sverige skulle enligt den doktrin som förut rådde snabbt berövas sin egen språkvärld och slussas in i den svenska. På den punkten har man ju, åtminstone delvis, dess bättre fått lära om. I social konkurrens och social utslagning spelar språket en viktig roll. Ett barn från en miljö där man berövats sin självständiga kultur, ett barn som fått ringa språkstimulans, blir handikappat i språkligt hänseende och får svårare att klara sig i ett samhälle, där etablerade maktgrupper dominerar språk och språk värld. Ett officiellt språkbruk kan användas för att styra värderingar och skyla över motsägelser och socialt kontroversiella förhållanden. Det svenska byråkratspråket, särskilt arbetsmarknadsbyråkratins språk, ger många praktexempel på detta. Detta är naturligtvis ett led i en medveten politisk indoktrinering. Det är ingen slump. Det finns också en ful tendens att göra språket falskt och oklart, att inte tala rakt och hederligt om de begrepp som ligger bakom orden. Den svenska byråkratdjungeln är i detta avseende som en bok av Franz Kafka —-en overklig; förljugen och schizofren värld, vars språk ökar den utslagnes och arbetslöses känsla av övergivenhet, ångest och förvirring. Ta 1. ex. begreppet ”naturlig avgång”. Utskottet går självt i fällan när det kommenterar den här motionen. Det lurar sig självt när det säger att ”naturlig avgång” är detsamma som den arbetslöses eget beslut att lämna arbetsplatsen. Hur kan man nu påstå detta? Vad är det för naturligt i att känna sig tvingad att lämna sin arbetsplats? Vad är det för naturligt i att känna att man inte orkar längre utan måste begära förtidspension? Är det naturligt att arbetet blivit så påfrestande, läget på orten så deprimerande eller den arbetande så chanslös att han eller hon känner sig tvingad att gå ifrån arbetet eller flytta från platsen? Ta ordet friställd. Vad är det? Vem är det som blir fri? Vad är det för sorts frihet? Såvitt jag förstår är det bara kapitalägarens frihet att kasta ut människor, som han tycker inte är tillräckligt profitabla. Det är ju inte alls fråga om frihet för den arbetande. Den arbetandes frihet minskar tvärtom genom den s.k. friställningen. Varför då säga friställd? Varför inte säga arbetslös eller utslagen? Det är ju vad det handlar om. Arbetshandikappad? Vad är det för någonting? Det är kapitalets, överklassens, byråkraternas — de framgångsrikas — sätt att värdera den utslagne. Uttrycket säger ju att det är individen som är handikappad, dvs. inte kan svara mot de krav som ställts. Men vem har satt upp de kraven? Vem kontrollerar att de är rimliga och mänskliga? Är det någon som frågat den utslagne om det? Nej, det vet vi att det inte är. Verkligheten är ju oftast den att prestationskraven blivit orimliga och omänskliga och att det är en fullt naturlig reaktion att inte orka, att vägra spela med längre. Det är inte den utslagne som då är handikappad, snarare är det produktionslivet som är handikappat — dvs. som är sämre utformat än det borde vara från människans synpunkt. Exemplen kunde mångfaldigas. Man talar om välståndsklyftor — ett av de förfärligaste orden — i stället för att säga klasskillnader. Man talar om sysselsättningsstöd när det handlar om stöd till kapitalet. Man talar om samhällsansvar när man i verkligheten menar lönesänkning. Man talar om strukturomvandling när man menar koncentration, nedläggning och avskedanden. Vi skall inte styra språkbruket, säger utskottet. Vilken barnslig troskyldighet och falsk objektivitet! Språket är ju redan styrt. Frågan är vem som skall styra — överklassen och byråkratin eller vanligt folk, behovet av förljugenhet eller behovet av rakhet och sanning. Jag yrkar bifall till motionen 485.

Herr talman! Först vill jag starkt understryka vad finansutskottet uttalar i det första stycket i sitt betänkande nr 19, som vi nu behandlar. Det råder inget tvivel och ingen oenighet om att utskottet har mycket stor förståelse för de utomordentligt svåra problem som Luleå kommun ställts inför genom att Stålverk 80 tyvärr har kommit att skjutas på framtiden. Luleå kommun har lojalt ställt upp och vidtagit de åtgärder och gjort de betydande investeringar som var oundgängligen nödvändiga för att projektet Stålverk 80 skulle kunna komma till stånd. När nu statsmakterna har tvingats attt. v. uppskjuta detta projekt, så är det naturligt att staten tar sitt ansvar och så långt möjligt håller kommunen skadeslös för de ekonomiska problem som uppstått. Detta är ju händelser som helt legat utanför Luleå kommuns möjligheter att påverka. Det räcker dock inte med att uttala förståelse; det gäller också för riksdagen att i handling visa solidaritet med Luleå kommun i detta läge. Jag vill erinra om att det på sin tid var en enhällig riksdag som fattade beslutet om att göra satsningen på Stålverk 80. Det var alltså en enhällig riksdag som fick Luleå kommun att göra de investeringar som nu har inneburit att kommunen hamnat i stora ekonomiska svårigheter. Under sådana förhållanden anser vi socialdemokrater i finansutskottet att det måste vara en hederssak för riksdagen att verkligen ta sitt ansvar och så långt möjligt hålla Luleå kommun skadeslös. Det är i det här sammanhanget uppseendeväckande att inte regeringen i större utsträckning vill gå Luleå kommun till mötes i denna fråga. De regeringsbärande partierna var ju här i riksdagen med om satsningen på Stålverk 80, även om de då befann sig i opposition. Vi reservanter i finansutskottet har yrkat bifall till en viss del av motion 1746 av Frida Berglund m.fl. Vi har grundat detta yrkande dels på att vi anser det skäligt, dels på att regeringen i propositionen uttalar att man i huvudsak delar uppfattningen att vissa investeringar i bostadsområdena Björkskatan, Södra Bensbyn och Hammaren har blivit onyttiga. Men trots att regeringen gör dessa konstateranden i propositionen drar man inte de naturliga konsekvenserna av detta genom att föreslå att kommunen får ersättning för dessa kostnader. Motionärerna anser det självklart att kostnader som bedöms som onyttiga också skall ersättas av staten. Vi socialdemokrater i finansutskottet delar den uppfattningen och har i vår reservation till utskottets betänkande föreslagit att den särskilda ersättningen till Luleå kommun skall räknas upp med 19,5 miljoner. Som vi framhåller i vår reservation ser vi det nämligen så, att även om man på litet sikt skulle komma att bygga bostäder på de här områdena så kan det i hög grad ifrågasättas om de investeringar som nedlagts här i en framtid har något ekonomiskt värde. Detta gäller enligt vår mening även för kostnader för utredningar som man gjort i samband med generalplanearbetet. Vi anser att också de kostnader som uppstått i form av överkapacitet i fjärrvärmeanläggningarna bör ersättas av staten. Däremot har vi inte ansett oss kunna tillmötesgå kravet från motionärernas sida på att kommunen skulle få ersättning för de extra räntekostnader som kommunen haft beroende på att regeringsförslaget kommit senare än vad kommunen förutsatt vid sina ekonomiska beräkningar. Vi tror nämligen att det skulle vara farligt för staten att ge sig in på sådana vägar. Det skulle kunna få konsekvenser för framtiden som vore svåra att överblicka. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den till utskottets betänkande fogade reservationen, innebärande att den särskilda ersättningen till Luleå kommun räknas upp med 19,5 miljoner till sammantaget 69 500 000 kr.

Herr talman! En dokumentation över den kommunala planeringen i Luleå skulle säkert kunna ligga till grund för en skildring betitlad ”En kommuns uppgång och fall”. Och som en röd tråd i en sådan skildring går beslut fattade av statsmakterna. Riksdagens beslut 1974 angående finansiering av ett nytt stålverk i Luleå liksom riksdagsbeslutet 1976, som innebar en modifiering av Stålverk 80 planerna, har naturligtvis kraftigt påverkat kommunens planering och ekonomi. Planeringen rörde sådana kostnadskrävande områden som bostadsbyggnad, utbyggt skolväsen, kommunala transporter, satsningar på den sociala verksamheten och mycket annat. Ambitionerna var högt ställda och väl motiverade. Alla utgick nämligen från de storslagna besluten om en industriell utveckling som förutsatte en kraftig befolkningsökning. I propositionen 1977/78:89 medges också att kommunen lika väl som där verksamma företagare haft goda skäl för de investeringar som man har beslutat om för att stå rustade inför den väntade utvecklingen. Därför bedömer regeringen det ”från allmän skälighetssynpunkt” riktigt att Luleå kommun får ersättning för förluster som kommunen har åsamkats i samband med att Stålverk 80-planerna skrotades. Paul Jansson underströk nyss förståelsen för Luleå kommuns problem. Men helt och hållet vill man ändå inte vara med och kompensera Luleå kommun. Kommunen har inlämnat en väl motiverad och ingalunda överdrivet tilltagen framställning. I propositionen, som finansutskottets majoritet föreslår att riksdagen skall godkänna, reduceras det belopp som kommunen har kommit fram till med 35 milj.kr. I reservationen av Kjell-Olof Feldt m.fl. socialdemokrater, som Paul Jansson har talat för, vill man höja den särskilda ersättningen till Luleå kommun med 19,5 milj.kr., men med åberopande av att det inte finns något avtal eller någon annan överenskommelse avstyrker man ett motionsyrkande om särskild ersättning för extra räntekostnader. Detta är anmärkningsvärt, i synnerhet mot bakgrund av det ansvar som socialdemokraterna otvivelaktigt har för de svängningar i Stålverk 80-frågan som har gjort det nödvändigt för Luleå att gå ut på lånemarknaden. Jag menar att inte heller den socialdemokratiska reservationen helt och fullt tar konsekvenserna av den situation som kommunen är i. I vpk-motionen har vi tagit fasta på kommunens begäran och yrkat på att ersättningen skall utgå med hela det belopp som kommunen har begärt. Vi betonar särskilt i yrkandet att beslutet om anslag skall utformas ”i enlighet med den framställning som föreligger från Luleå kommun”. Detta innebär givetvis också att vi utgår från samma tidsmässiga bedömningar som kommunen har gjort. Utskottets förmodande att vårt yrkande innebär att ersättningen till kommunen skall utbetalas redan under innevarande budgetår är därför en missuppfattning, som jag hoppas med detta är undanröjd. Likaså vill jag för utskottet klargöra att vpk:s yrkande i motionen 1744 beträffande handelsstålspolitiken — den fråga som vi f. ö. skall diskutera i morgon — går ut på att SSAB skall få nödvändigt kapitaltillskott för att kunna fullfölja den inriktning mot ökad förädling och produktutveckling som vi skisserar i motionen. Den koppling som görs i finansutskottets skrivning till Luleå kommuns krav på ersättning för utgifter som man redan drabbats av är alltså helt irrelevant. Detta vad gäller den formella sidan. Det viktiga är ju ändå vad det i sak handlar om. Det borde vara helt uppenbart efter alla de diskussioner som har förevarit, inte minst i det här huset, om turerna kring stålverksplanerna. Kommunen har i sin planering handlat i god tro efter riksdagsbeslut och statliga planer, som sedan helt utanför kommunens kontroll och inflytande har övergivits av statsmakterna. För att finansiera de åtgärder som man har funnit ofrånkomliga har man också tvingats ut på en utländsk lånemarknad med allt vad det har inneburit i form av räntor och även förluster i samband med företagna devalveringar. Till bilden hör naturligtvis också att de lån som tagits upp nu skall betalas av färre skattebetalare än man kalkylerat med, eftersom den förmodade befolkningsökningen inte blir av. Alla dessa skäl ställer Luleå kommun i en särställning. Regeringens rädsla att skapa något slags prejudikat om man helt tillmötesgår Luleås framställning måste därför anses oberättigad. Luleå har tvingats till utgifter, motiverade av statsmakternas planer. Luleå har tvingats till lån som bl.a. medför höga räntekostnader. Kravet på ersättning med begärt belopp är därför väl motiverat. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1747, vilket beträffande anslagets storlek också innebär ett bifall till motionen 1722.

Herr talman! Jag kan instämma i många av de synpunkter som framförts av Eivor Marklund och Paul Jansson. Det är positivt att den borgerliga regeringen lagt fram förslaget om ersättning till Luleå kommun. Det är ett fullföljande av den socialdemokratiska regeringens politik. Men förslaget har dock brister som vi påtalat i vår motion. Det visar en omotiverad och också oförståelig småsnålhet. För det första orkade regeringen inte riktigt fram utan prutade på den anslagsframställning som var grundad på en utredning av Kommunförbundet. För det andra har regeringen fördröjt ställningstagandet, så att Luleå kommun får vidräknas ränteförluster som kunde ha undvikits med en snabbare behandling. Herr talman! Jag vill bestämt avvisa den borgerliga utskottsmajoritetens tolkning av vår motion 1746. På s. 5 i betänkandet skriver utskottsmajoriteten när den kommenterar vårt krav på utökat anslag med 19,5 milj.kr. för inlösande av byggnadskreditiv på 69,5 mij. kr.

Särskild ersättning erfordras således med ett belopp på ytterligare 19,5 milj.kr. utöver extra skatteutjämningsbidrag.” Det torde även för borgerliga motionsläsare klart framgå att vi på den punkten yrkar ett utökat anslag på 19,5 milj.kr. Motionsyrkandet tas också upp i den socialdemokratiska reservationen. Beträffande annan uppfattning om utbetalningstidpunkterna anser vi att förslaget borde ha behandlats 1977, så att Luleå kommun inte hade fått vidkännas ränteförluster på ca 10 milj.kr. Det framgår också i vår motion. Den borgerliga utskottsmajoritetens skrivning är antingen ett önsketänkande, att inte erkänna ens för sig själv att man inte nådde riktigt fram, eller också är den ett försök att dölja sin egen oförmåga eller ovilja att vara mottaglig för sakargument och att ta konsekvenser av tidigare fattade beslut. Det kan vara av intresse att erinra vad som sades i riksdagsdebatten den 28 maj 1974, när Stålverk 80 diskuterades.

Människorna i norr finner sig inte i underläge längre. De vill ha sin rättmätiga bit av kakan, rätten till arbete, likvärdig levnadsstandard och en god samhällsservice. Det är den räkningen som norrlänningarna i dag presenterar oss politiker. Betalningen är fortfarande eftersläpande och trycket på de politiska instanserna ökar oavbrutet.” Herr talman! Man kan i dag konstatera att de nya borgerliga vindarna, som Rune Ångström talade om, mojnade ganska snabbt och att betalningen fortfarande är eftersläpande. Men trycket på de borgerliga politikerna har tydligen avtagit, eftersom de prutar på anslaget till kommunen, trots att de anser att det från allmän skälighetssynpunkt med fog kan hävdas att ersättning skall utgå från staten till kommunen. Att Stålverk 80 skjutits på framtiden har haft negativa ekonomiska, sociala och psykologiska konsekvenser för Luleå kommun och dess medborgare. Jag skall inte uppta kammarens tid med att ta många exempel. Vi har redovisat en del av dem i vår motion.

Det kan bli diskussion om permitteringar redan i årets budgetarbete.” Även de två andra borgerliga representanterna i budgetutskottet säger samma sak, men med något annan formulering. Om permitteringarna skulle bli verklighet, så kan var och en föreställa sig vilken situation som skulle uppstå i en kommun där arbetslöshetssiffrorna redan är skrämmande höga. Personalinskränkningar i form av den s.k. naturliga avgången, som redan i viss mån existerar, kommer att ha stora negativa följder många år framåt. Redan i dagens läge ställs ökade krav exempelvis inom omsorgen om både barn och pensionärer. De borgerliga ledamöter, som i denna kammare med skärpa talat om de obetalda räkningar som norrlänningar presenterar oss politiker, kan genom att i dag rösta på den socialdemokratiska reservationen göra en liten avbetalning. Summan 19,5 milj.kr. motsvarar, omräknat i kommunalskatt, drygt en kronas höjning av kommunalskatten i Luleå kommun. Det visar vad prutningen innebär för kommunen, som redan har en kommunalskatt på över 30 kr. Varken utskottsmajoriteten eller reservanterna biträder vårt yrkande om ersättning för ränteförluster som åsamkats kommunen genom att beslutet dröjt. Man motiverar det med att det inte finns någon avtalssituation. Vi anser att även ersättning för räntorna är motiverad med hänsyn till de speciella omständigheter som orsakat problemen. Jag kommer emellertid inte att yrka bifall till motionens krav på ersättning för räntorna. Det är en eftergift som jag gör i förhoppning om att få majoriteten av kammarens ledamöter att stödja den socialdemokratiska reservationen, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Spelet kring Stålverk 80 är också historien om hur en kommun grundlurades och hur de stolta visionerna smälte ihop till ingenting. Det är historien om krossade förhoppningar och grusade kommunala; ambitioner. Genom ett cyniskt spel mellan svensk storfinans och multinationellt storkapital krossades det projekt som skulle ha blivit utgångspunkten för en bred industriell utveckling i Norrbotten. De många nya jobben blev ett minskat antal anställda vid det statliga järnverket. I Luelå kommun hängdes den kommunala planeringen upp på beslutet om Stålverk 80. Det var ju vad man hade väntat och hoppats på. Planeringsavdelningen förstärktes. Ett dynamiskt husbyggande sattes i gång, och investeringar gjordes för att på alla områden möta den väntade expansionen. Och det gjorde man rätt i. Självklart. För visst skall man väl lita på ett enhälligt riksdagsbeslut? Men det tror man inte längre i Luleå. Det är inte bra för parlamentarismens anseende. Man sveks så grymt. Över en natt förvandlades kommunens stolta planering till ett gigantiskt misstag — visserligen i god tro. Många förnämliga planlösningar och projekteringshandlingar fick sluta sitt öde i arkiv eller papperskorgar. Men så lätt avvecklar man ju inte en långt gången planering av dessa dimensioner. En ritning kan man möjligen i vredesmod riva i tusen bitar så är den borta från skrivbordet, men påbörjade eller färdigställda hus står där de står. I den kommunala planeringen alltifrån 1974 utgick man från att Stålverk 80 skulle byggas och befolkningen öka från 60000 till 80000 personer. Kalkylerna utgick naturligtvis ifrån att skatteinkomsterna skulle öka i samma takt, och med den tryggheten i ryggen kunde man friskt gå in för en betydande upplåning. Nu står man där med sin tvättade hals, som det brukar heta. Det blev inte vare sig Stålverk 80, nya jobb eller ökade skatteinkomster. Kvar är skulderna och ruinerna efter en på falska premisser utförd ambitiös planering. Sedan fick kommunen veta att man i alla fall skulle få några tusen nya jobb inom ramen för ett s.k. stålcentrum. Men ännu har ingen riktigt klarat ut vad det skall innebära och när de tusentals nya jobben skall komma som en frukt av det projektet. Det löftet gav man därför att man fick slå ihjäl Stålverk 80. Misstron i kommunen är stor i dag, och luftiga utfästelser av detta slag löser inga problem. Nu har regeringen fått kommunens nota, och i propositionen 1977/78:89 föreslås att kommunen såsom plåster på såren skall få sammanlagt 266 milj.kr. Däri ingår ersättningen från SSAB till Luleå kommun. 266 milj.kr. är mycket pengar, men det är inte vad kommunen har begärt. Man prutar med I utskottets skrivning heter det att man ”har stor förståelse för att den situation som uppkommit genom att Stålverk 80 skjutits på framtiden ställt Luleå kommun inför mycket svårbemästrade ekonomiska problem”. Jag tycker inte att behandlingen av Luleå kommuns framställning vittnar om denna stora förståelse. Både regeringen och utskottet måste vara medvetna om att Luleå kommun har varit synnerligen återhållsam, att begärda 301 milj.kr. är en minimiberäkning. Nu står man bl.a. med en massa lägenheter i Luleå outhyrda. Det blev en våldsam jakt efter bostäder under den stora Klondykeperioden efter stålverksbeslutet. Kommunen planerade och bostadsföretagen byggde för glatta livet. Nu har man gott om lägenheter men få hyresgäster — och dåligt med jobb. Ruschen uteblev. Man fick i stället enorma hyresförluster som belastar kommunen, bostadsföretagen och naturligtvis i sin förlängning också alla andra hyresgäster och skattebetalare. Det täcks knappast in i sin helhet av de pengar som nu anslås. Utskottet tycker inte det är rimligt att kommunens konsultkostnader för att räkna fram ersättningsanspråken ersätts av staten. Varför inte det? Det är ju en kostnad som också är en följd av stålverkssveket. Man gillar inte heller att tio miljoner har tagits upp för uppskrivning av utlandslån till följd av devalvering. Jag tycker tvärtom att det är synnerligen skäligt, eftersom det handlar om utlandslån i anledning av stålverksprojektet. Utöver vad som nämnts av mig och tidigare talare finns det många förluster som inte kan mätas i pengar: felslagna förhoppningar, att människor nu får gå arbetslösa i stället för att få jobb, att man tvingas flytta i stället för att bli en av de många nya stålverksarbetarna. Hur mäter man människors otrygghet? Hur mäter man de sociala vådorna för människor och samhället? Det går naturligtvis inte. Detta är dock frågor som riksdagen bör grubbla en smula över. Vi fattade ett beslut som så småningom saboterades, och det försatte kommunen i en ytterst besvärlig situation. Vi har ingen anledning att pruta på det anslag som kommunen begärt. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1722.

Herr talman! Luleå kommun har alltså skickat en räkning till statsmakterna på konsekvenserna av det nödvändiga återtåget till verkligheten när det gäller Stålverk 80. Det blev dyrt — mer än 300 milj.kr. enligt Luleå kommuns sätt att räkna. Alla är väl i princip överens om att från allmän skälighetssynpunkt bör Luleå kommun få ersättning. Det tycker regeringen, det tycker motionärerna, och det tycker finansutskottet. Fast beloppsmässigt tycker man litet olika, men det har sina ganska enkla förklaringar, enligt mitt sätt att se. Främst beror det på olika uppfattning — som kan vara missuppfattning —- om tidpunkter då kostnader uppstår eller blir definitiva. Det beror också på en sammanblandning av kostnadsfråga och likviditetsfråga. Det är jag angelägen att stryka under med anledning av inlägg som nyss gjorts. Räkningen är som sagt på över 300 miljoner. Så som förslagen nu ligger vill regeringen redan nu garantera en betalning på över 265 miljoner. Det är tre poster som tillsammans gör denna summa, och det är ganska viktigt att observera hur summan är komponerad. Det är för det första extra skatteutjämningsbidrag på sammanlagt omkring 115 miljoner. Det är för det andra ett bidrag på över 100 miljoner, som utbetalas via Statsföretag enligt ett avtal mellan Luleå kommun och NJA. Det är för det tredje det engångsbelopp på 50 miljoner som det just nu handlar om i finansutskottets betänkande nr 19. Posten på över 100 miljoner går genom NJA, därför att företaget tar över vissa av kommunen utförda anläggningar i Stålverk 80-området. Motionen 1747 av Lars Werner m.fl. bortser från detta förhållande och kan således bl.a. på den grunden avfärdas. Basen för statens ersättning till kommunen är det extra skatteutjämningsbidrag som under fem år beräknas uppgå till sammanlagt 115 miljoner.

Genom denna teknik med ett flerårigt extra skatteutjämningsbidrag blir det möjligt att se hur de osäkert beräknade kostnadsposterna, exempelvis framtida hyresförluster, i verkligheten kommer att utvecklas och försöka anpassa sig därefter. Ungefär samma resonemang om när en kostnad uppstår eller blir definitiv kan föras om den post i räkningen som kräver 10 miljoner för en kursförlust, som man ännu inte kan veta något slutligt om. Sedan Luleå gjorde sin beräkning omedelbart efter devalveringen har dollarkursen förändrats i för låntagaren Luleå gynnsam riktning med 6 96. Vad det hela kan sluta med vet ingen i dag. Det är på sådan grund som avslag yrkas på motionen 1722 av Alf Lövenborg, som räknar upp betalningen med 35 miljoner på regeringens och utskottets 265 miljoner för i verkligheten redan konstaterade konsekvenser. Slutligen några ord om den sammanblandning av kostnad och likviditet som efter utskottsreservationens avsågning av ränteförlusterna återstår av motionen 1746 av Frida Berglund m.fl, I motionen talas klart om att engångsbeloppet på 50 miljoner som kontant ersättning är otillräckligt. Man vill fylla på med 19,5 miljoner för att Luleå har att omgående lösa vissa byggnadskreditiv på 69,5 miljoner. Motionärerna glömmer att kommunens likviditetstillskott i år är väsentligt mer än engångsersättningens 50 miljoner. Tillsammans handlar det om ytterligare 120 miljoner i år. Jag tycker att vi skall klara upp den frågan genom att observera skillnaden här mellan kostnad och likviditet. Sammanfattningsvis: I sak och på sikt är nog överensstämmelsen ganska stor. Utskottet har dock i sin hemställan inte velat gå okända händelser i förväg utan försökt anpassa sig till den verklighet som har inträffat. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det känns visserligen en smula besynnerligt med en replik efter en och en halv timmes debattuppehåll, men jag vill kort bemöta Holger Bergqvist, som talade om det nödvändiga återtåget från Stålverk 80. Vi skulle naturligtvis nu kunna starta en ny stålverksdebatt, men den ambitionen borde vi kanske spara till i morgon. Just nu vill jag bara säga att jag tror på projektet. Det hade stöd av en överväldigande folkopinion i landets mest utsugna län, där man trodde att man äntligen skulle få en chans till industriell utveckling i stor skala. Men man blev bedragen, och det är kalla fakta. Framför allt Luleå kommun blev i högsta grad bedragen av riksdagen när projektet spolades. Jag tycker också att Holger Bergqvist höll ett synnerligen pliktskyldigt och oinspirerat försvarstal för det här betänkandet. Riksdagen har mot bakgrund av vad som skett inte bara den ekonomiska utan också den moraliska skyldigheten att gottgöra Luleå kommun. Det går inte att göra det ens om man betalar hela den stålverksnota som Luleå kommun har presenterat, men det är i alla fall det minsta man bör göra. Från regeringens och utskottets sida tycker man att Luleå kommun inte skall få ersättning för exempelvis uppskrivning av utlandslån till följd av devalvering, och det tycker tydligen också Holger Bergqvist. Jag anser att man här för ett märkligt resonemang. Lånen togs ju upp för att klara kommunala investeringar i samband med att Stålverk 80 skulle byggas. Nu sägs i utskottets betänkande att det är ytterligt svårt att uttala sig om storleken eller ens förekomsten av en kursförlust totalt sett för kommunen. Jag vill framhålla att man kan vara helt övertygad om att det blir en förlust, och den måste betalas. Det dåvarande kommunalrådet fick åka som ett torrt skinn och vigga pengar av oljeschejkerna, och det är bl.a. dessa lån som nu blivit dyrare. Sammanfattningsvis vill jag säga till Holger Bergqvist att alla poster i Luleå kommuns nota hänger samman med åtgärder som är vidtagna med anledning av stålverksprojektet, som ju gick upp som en sol och ner som en pannkaka. Kommunen har här gjort en mycket snäll uppskattning, och det minsta man enligt min mening kan begära är att samma riksdag som ställt till det här eländet också utan knot betalar räkningen för det. Det är nämligen riksdagens beslut som har föranlett kommunens svårigheter. Varje prutning som nu görs innebär att följderna av beslutet vältras över på kommunens skattebetalare, och det är inte riktigt. Riksdagen bör alltså enligt min mening ta de fulla konsekvenserna av sina tidigare beslut.

Herr talman! I likhet med AIf Lövenborg vill jag säga att min replik inte känns särskilt fräsch, eftersom det har gått nästan ett par timmar sedan jag begärde den och jag får den först nu. Också i likhet med Alf Lövenborg fäste jag mig vid ett uttryck som Holger Bergqvist använde, och det var att han talade om det nödvändiga återtåget när det gällde Stålverk 80. Han sade att notan för detta har blivit ganska dyr. Låt mig då för min del deklarera att jag inte ser det här återtåget som definitivt. Vi socialdemokrater anser fortfarande att det bör finnas möjligheter att genomföra denna satsning i Norrbotten. Är det så att Holger Bergqvist och hans parti har en annan uppfattning och menar att detta är det definitiva slutet på projektet, vore det mycket intressant att få en sådan deklaration avgiven här i kväll. Det skulle vara ganska betydelsefullt i sammanhanget. När Holger Bergqvist i sitt anförande försökte reda ut vissa begrepp som han ansåg hade blivit ihopblandade, fick jag för min del intrycket att han blandade och gav ännu värre. Han talade om Luleå kommuns likviditet och menade att staten inte skulle behöva ersätta kostnader som kommunen ådragits för de aktuella bostadsområdena. Låt mig säga att Luleå kommuns likviditet inte har ett dugg med det här att göra. Har kommunen åsamkats en kostnad på grund av att staten inte har fullföljt stålverksprojektet, skall detta ersättas. Jag vill gå så långt som att säga, att om Luleå så vore landets rikaste kommun med den bästa likviditeten och den lägsta kommunalskatten, hör resonemangen om likviditeten inte hit. Har kommunen åsamkats en kostnad till följd av att staten icke har fullföljt det här projektet, skall den ersättas. Jag vill fråga Holger Bergqvist: Betraktar ni de investeringar som gjorts i dessa bostadsområden som en kostnad eller ej?

Herr talman! När Holger Bergqvist började sitt inlägg med att konstatera att Luleå kommun presenterade en räkning i samband med det nödvändiga återtåget till verkligheten, kom jag osökt att tänka på vad en byggnadsarbetare sade vid en TV-intervju. Han hade blivit arbetslös när Hammarens utbyggnad stoppades. På en fråga från reportern om det inte skulle ha blivit några problem, om Olof Palme hade varit statsminister svarade han: Visst skulle det ha funnits problem nu liksom tidigare, men de skulle ha mötts på ett annat sätt. Jag hade inte väntat mig att en företrädare för de borgerliga partierna i denna kammare skulle visa den cynism som Holger Bergqvist gjorde sig skyldig till. För en sak är jag tacksam: att de många människor som drabbats så hårt av Stålverk 80-projektets uppskjutande inte behövde lyssna till Holger Bergqvists konstaterande eller den borgerliga verklighetsbeskrivningen 1978. Tidigare har jag citerat Rune Ångström, men jag tror också att det kan vara värdefullt att citera den borgerliga verklighetsbeskrivningen 1974: ”Stålverk 80 har fått en mycket bred politisk uppslutning bakom sig och inget parti går emot. Så finns det i dag ett faktamaterial att grunda bedömningen på som gör att man också på s.k. nykter kaluv vill tillstyrka företaget.

Därför är jag ytterst förvånad över att de borgerliga ledamöterna inte tar konsekvenserna av sina tidigare uttalanden utan kryper ifrån genom att säga att Luleå kommuns kreditvärdighet är så bra i dag. Men vi kommer att i många år framåt få lida av konsekvenserna av de beslut som har fattats här. När nu olika företrädare för de borgerliga partierna har förklarat hur de vill satsa på Norrbotten och Norrland i övrigt tycker jag därför att åtminstone de borgerliga ledamöter som har lyssnat på dem borde besinna sitt ansvar i dag.
Herr talman! Jag sade i mitt första anförande att det som skiljer mellan utskottets företrädare och övriga som har deltagit i debatten i stor utsträckning torde bero på missuppfattning. Efter de inlägg som därefter har kommit har jag styrkts i min mening att man — jag vågar säga det — mer eller mindre avsiktligt har missuppfattat vad som sagts från utskottets sida. Här handlar det dels om den tidpunkt då kostnader uppstår eller blir definitiva, dels om den sammanblandning av kostnadsfråga och likviditetsfråga som jag nämnde. Äskandena från Luleå kommun är i stor utsträckning osäkra i dagsläget, och det är orsaken till att man har låtit ett flerårigt extra skatteutjämningsbidrag bli bas för statens ersättning. På det viset skall man över åren kunna anpassa sig till inträffad verklighet. För Paul Jansson vill jag särskilt peka på att mitt yttrande var riktat gentemot motionen 1746 av Frida Berglund m.fl. Där talas det klart om att den kontanta ersättningen är otillräcklig, och man åberopar behovet av att omgående lösa vissa byggnadskreditiv. Detta kan inte uppfattas på annat sätt än som en likviditetsfråga. Däremot har utskottsmajoriteten en annan motivering för de 19,5 miljoner kronorna. Den frågan har jag besvarat med hänvisning till - som jag nyss sade —-att här finns skäl att låta framtida kostnader bli konstaterade innan man går in på den slutliga ersättningen. Just tekniken med flerårigt extra skatte utjämningsbidrag som bas för ersättningen har legat till grund för utskottets ställningstagande.

Herr talman! Efter att ha följt det här ärendets gång och debatten i kammaren måste jag säga att propositionen och tillika motionerna har fått en ovanlig behandling; det gäller främst motionerna med tanke på att de är så att säga lokala aktioner. Det är inte så ovanligt att vi har sådana i riksdagen, men som regel samlar de några få röster i den närmaste regionen. Mera sällan, kanske aldrig, har det väl inträffat att hela partietablissemang har hoppat på motionerna med överbud gentemot varandra. Det är det vi har fått åskådliggjort i dag. Även om man inom socialdemokratin, som är den tunga parten här, har anledning att känna ett stort ansvar gentemot Luleå kommun, tycker jag att man kunde ha avstått från det här taktikspelet — för det kan rimligen inte vara någonting annat. När vi behandlade det här ärendet trodde jag faktiskt att vi var överens om att regeringen hade gjort en skälig avvägning. Men det visade sig att det var vi inte, utan socialdemokraterna reserverade sig slutligen. Hela räkningen från Luleå kommun är ju specificerad i utskottsbetänkandet, och bara en liten prutning har gjorts. Därtill är också den specificerad, så att det klart framgår var prutningen är gjord. Till socialdemokraternas heder i sammanhanget kan sägas att de inte helt har velat följa upp de krav som ställts — man har även på den socialdemokratiska sidan således ifrågasatt vissa delar — men ett överbud skulle man ändå komma med. Jag kan inte finna annat än att både departementschefen och utskottsmajoriteten med sina förslag har velat gå Luleå kommun till mötes genom att ge ersättning så långt som denna kan bedömas vara erforderlig i dag. På majoritetssidan har aldrig ifrågasatts annat än skälighet härvidlag. Det är klart att man kan räkna fram fortsatta förluster för Luleå kommun i framtiden, men detta är knappast reella förluster, utan förluster räknade mot förväntningar som man gått förlustig. Jag är ganska övertygad om att det finns kommuner som gör mycket värre förluster än Luleå i dessa strukturomvandlingens tidevarv, där kommunerna mister industrier som de tidigare haft. Hur de skall skriva sina räkningar vet jag inte; dessa blir säkerligen mycket svårare att skriva, men förmodligen är det ännu större anledning att betala ut ersättning i dessa fall. Slutligen vill jag påpeka en sak, inte minst med anledning av vad Paul Jansson yttrande. Han bekräftade här vad ledande socialdemokrater redan någon vecka efter sitt valnederlag sade, nämligen: När vi vinner valet 1979 skall vi bygga Stålverk 80, sedan vi också har skiftat ledningen i Statsföretag! Då vill jag fråga Paul Jansson med tanke på det uttalandet, som han alltså bekräftade i dag: Tycker man från socialdemokraternas sida att det finns anledning att gå in för en ersättning som täcker in alla förluster framöver, när man nu utgår från att Stålverk 80 inte skall byggas? Min slutsats är således att ni har lämnat endera av föresatserna därhän: antingen att ni vinner valet eller att ni kan bygga Stålverk 80.

Herr talman! Holger Bergqvist försökte krypa undan ansvaret med att påstå att alla andra har missförstått allting: Luleå kommuns besvärliga läge, grundvalen för notan och innehållet i betänkandet. Men den gubben går inte! Vi har mycket väl förstått vad det handlar om. Det handlar om att man försöker smita undan sitt ansvar, det handlar om en utmanande snålhet och det handlar om att man inte är villig att betala kommunens minimiräkning — jag betonar ordet minimiräkning. Jag blir inte mer övertygad om att man bör pruta på notan efter de senaste inläggen. Jag underskattar inte betydelsen av det anslag som ges, men man måste ha klart för sig att det är otillräckligt. Vilka blir konsekvenserna av prutningen? I en intervju i Flamman den 9 mars sade budgetchefen i Luleå Folke Lundbäck att penningbortfallet skulle motsvara en skattehöjning för år 1979 på 1:90, något som Luleåborna säkert inte kommer att gå med på. Den totala skatten i Luleå är nu över 30 kr. — närmare bestämt 30:10 — per skattekrona. Om Luleå kommun inte får den minimihjälp som kommunen har begärt innebär det inte bara att konsekvenserna av manövrerna kring Stålverk 80 övervältras på kommunen utan också att sådana kostnader vältras över som man åtminstone i det här sammanhanget skulle kunna hjälpa till med. Detta tycker jag är felaktigt och omoraliskt.
Herr talman! Ju mer debatten lider — den som egentligen skulle vara ett replikskifte men som blev en ny debatt, vilket inte jag kan hjälpa — så får man intrycket att det är en mycket dålig sak som den borgerliga majoriteten i utskottet har att försvara. Här uppträder ju flera talare från den borgerliga majoritetens sida. Nyss var herr Kristiansson uppe, och nu väntar vi bara på att en moderat företrädare också skall rycka ut till den borgerliga majoritetens försvar i detta ärende. Jag konstaterar att jag inte fick något svar av Holger Bergqvist om han ansåg att de här investeringarna i bostadsområdena var en kostnad eller inte. Och jag fick inte heller något svar av Holger Bergqvist om det här s.k. återtåget från Stålverk 80 var definitivt för folkpartiets del eller inte. Han undvek sorgfälligt att svara på dessa som jag ser det ganska viktiga frågor. Jag bara konstaterar att frågan nu står öppen. Vi får väl höra vad partivännen Rune Ångström kommer att säga när han tar del av den här debatten — då kanske han har anledning att ge några tips till Holger Bergqvist. Sedan var ju min gode vän Axel Kristiansson ganska skojig i sitt inlägg. Först och främst försökte han påstå att det här ifrån socialdemokraternas sida ärett taktikspel som vi hittat på. Det har aldrig hänt förut, sade han, att ett helt parti har hoppat på en lokal motion. Det är ett ganska märkligt resonemang. Om vi från socialdemokratiskt håll råkar anse att det här är en rättvisefråga och om vi nu råkar ta större ansvar för statens uteblivna satsningar i Luleå kommun än vad centern, folkpartiet och moderaterna gör — då kallar man det för taktikspel. Det är ett sätt att debattera som inte är likt Axel Kristiansson. Sedan angrep Axel Kristiansson min deklaration om att vårt parti fortfarande anser att satsningen i norr på Stålverk 80 förr eller senare måste ske. Han sade: Varför skall vi bevilja Luleå kommun ökad täckning för dessa kostnader, när vi ändå skall köra i gång 1979? Man måste då utgå ifrån att Axel Kristiansson räknar med att den borgerliga regeringen inte kommer att sitta längre än till 1979 och att vi kommer att vinna valet — det är kontentan av resonemanget. Men nu vågar vi inte för vår del vara så tvärsäkra i det avseendet. Man skall aldrig ta ut några segrar i förskott. Och därför vill vi genom denna bättre satsning på Luleå kommun uppfylla ett större ansvar från riksdagens sida än vad de borgerliga vill göra — det är den klara sanningen.
Herr talman! Axel Kristiansson ondgör sig över att partietablissemanget stödjer en lokal motion. Ja, det är en ganska allmän uppfattning i Norrbotten att det socialdemokratiska partietablissemanget stödjer oss lokala politiker, och det märks också i den här frågan. Ensamma kan vi norrbottningar ingenting göra — det vet vi. Vi måste ha partiet med oss. Och vi har fått det socialdemokratiska partiets stöd, vilket framkommer i den reservation som finns. Vi vet att de lokala borgerliga kommunalpolitikerna är mycket oroliga inför framtidsutsikterna. Men vi vet också efter dagens diskussion att de inte kan få något stöd från sina partietablissemang. Det är bra att få det klarlagt, såsom vi fått det i dag i Axel Kristianssons inlägg. Jag sade i mitt första inlägg att jag tyckte att det hade varit motiverat att Luleå kommun hade fått ersättning för räntorna. Om vi hade haft en socialdemokratisk regering tror jag att partietablissemanget hade varit med Luleå kommun, att kommunen inte hade fått denna utgift utan att skulden hade reglerats före 1977 års utgång. Jag sade också att jag gör en eftergift: jag yrkar inte bifall till min motion.

Det var alltså ett försök att rädda pengar till kommunen, pengar som den så väl behöver trots allt borgerligt prat om likviditet. Om man tar del av kommunens ekonomi ser man att ungefär 30 96 av skattekronan går till räntor och amorteringar. Om kommunen inte löser byggnadskreditiv kommer räntorna att växa. Undan för undan blir det mer och mer räntor, och så kan man inte ha det i en sund ekonomi. Även de borgerliga ledamöterna i kommunen är villiga att försöka sanera ekonomin, så att man kan tänka sig att bo kvar och leva i kommunen under den borgerliga regeringens tid. Sedan tror jag att det är väldigt många som hoppas att det blir ett annat partietablissemang i kanslihuset som ger norrbottningarna och luleåborna det stöd som vi behöver. Vi är väl medvetna om att vi behöver stöd från det övriga landet. Ensamma klarar vi inte problemen. Därför tycker jag att det är märkligt att ingen av de borgerliga ledamöterna från Norrbotten eller Västerbotten, som i vanliga fall är så pigga på att diskutera i denna kammare och har gjort det så oändligt många gånger, inte säger ett knyst i dag utan är alldeles tysta.
Herr talman! Jag tror att det har framgått att det finns en klar ambition hos statsmakterna att göra rätt för sig när det gäller de kostnader som Luleå kommun har fått. Paul Jansson frågar mig om de investeringar som gjorts i bostadsområden i Luleå är att betrakta som kostnader. Jag vill bli trodd, Paul Jansson, när jag säger att det har förekommit kostnader som orsakar hyresförluster, om vilkas slutliga belopp vi i dag inte har någon klar kännedom. Av det skälet har tekniken med ett extra skatteutjämningsbidrag tillämpats. Så har skett för att vi, som jag sade i mina två tidigare inlägg och som även framgår av utskottsbetänkandet, skall få möjlighet att se hur dessa kostnader utvecklas och därefter naturligtvis finna någon form för anpassning därtill. Jag hoppas att jag har givit ett klart besked på den punkten, så att ingen osäkerhet råder.
Herr talman! Frida Berglund gjorde i sitt senaste anförande förmodligen ett oavsiktligt uttalande, när hon sade ungefär som så, att hon är rätt övertygad om att om vi hade haft den socialdemokratiska regeringen kvar skulle ersättningen ha blivit bättre. Det är ett ganska intressant uttalande, för det bekräftar, ehuru det inte hör till denna debatt, att även om den socialdemokratiska regeringen hade varit kvar skulle Stålverk 80-projektet ha avbrutits. Men var inte så säker, Frida Berglund, på att de socialdemokratiska reservanterna skulle ha varit djärvare under de förutsättningarna. Det måste vara betydligt lättare att ställa yrkanden på höga belopp när man har den här regeringen och själv är i opposition, men ändå — märk det — har man inte gått på hela den nota som Luleå kommun har skrivit ut utan man har gjort vissa prutningar. Taktikspelet, Paul Jansson, ligger i att lägga sig några miljoner över för att ha ett bättre utgångsläge. Sedan må man göra vilka bedömningar som helst om vad som kommer att ske 1979. Det här bragelöftet jag talade om gavs redan efter valet 1976.
Herr talman! Med anledning av Axel Kristianssons senaste inlägg vill jag säga att vi från socialdemokratins sida aldrig har gett oss ut för att ha outtömliga resurser. Det har vi framhållit i väldigt många sammanhang. Men vi har också sagt att det är viktigt att man använder de resurser man har på ett sätt som tillgodoser de enskilda människornas intressen. Vad jag möter i mitt eget län är t.ex. diskussionen om det slöseri som sker i brist på en energipolitik. Det finns de som säger till mig: Varför har denna nota blivit naggad i kanten när man samtidigt från den borgerliga regeringens sida låter energipolitiken vara som den är och inte startar Ringhals 3? En man kom till mig och sade: Om Ringhals 3 startar tre veckor tidigare än avsett skulle det innebära 31,5 miljoner, som kunde användas på annat sätt. De kunde exempelvis ha gått till ersättning åt Luleå kommun. Man kan alltså använda de ekonomiska resurserna på olika sätt, och vi har tidigare påvisat den borgerliga regeringens brist på ekonomisk planering.

När den borgerliga regeringen tillträdde blev det väldigt stor oro inte bara bland socialdemokraterna utan också bland de borgerliga ledamöterna t.ex. i denna kammare. Min bänkkamrat var en av dem som först ställde en fråga till kommunminister Antonsson. Han frågade om den borgerliga regeringen skulle fullfölja den socialdemokratiska regeringens politik på den punkten. Det svar han fick, säger herr Stridsman, var betryggande, nämligen att man skulle fullfölja den socialdemokratiska politiken på den punkten. Mitt förra inlägg gjordes med hänsyn till detta. Det finns mycket att säga om de borgerliga politikernas agerande i den här frågan liksom i många andra sammanhang. Jag kommer åter till frågan om partietablissemanget och konstaterar att de borgerliga kommunalpolitikerna i Luleå inte har mycket att hämta hos sina partier i etablissemanget.
Herr talman! Det är ganska många ledamöter inne i kammaren nu, men det är säkert inte för att lyssna på denna debatt utan de väntar på att få votera. Det här skall därför bli mitt sista inlägg. Jag bara konstaterar att Holger Bergqvist inte på ett nöjaktigt sätt svarat på mina frågor. Han medger nu att Luleå kommun haft kostnader för de här bostadsområdena, men han har ingen uppfattning om hur stora dessa kostnader är. Nu har vi bara att vänta på att Holger Bergqvist skall få en uppfattning i den här frågan. Axel Kristiansson talade om överbud. Ja, det är en väldig skillnad mellan den nuvarande oppositionen och den tidigare då det gäller överbud. Låt mig bara erinra om att vårt parti har ett budgetalternativ som är 5 miljarder starkare än regeringens. Vi har varit mycket anglägna att icke bjuda över utan ha täckning för de ökade kostnader vi föreslår. Det känner Axel Kristiansson mycket väl till. Detta är icke ett taktikspel, utan det här är en rättvisefråga. Därför är vi beredda att låta riksdagen ta ett större ansvar i denna fråga än vad den borgerliga majoriteten i utskottet är.
Herr talman! Jag tycker att herr Axel Kristianssons anförande var en illustration till det gamla talesättet ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”. Det gav verkligen inga argument för att man skulle pruta på notan till Luleå kommun. Från borgerligt håll har man i många år saboterat Norrbottens vitala intressen. Behandlingen av det här ärendet ger mig en bekräftelse på att sabotaget fortsätter.